Herr talman! Raimo Pärssinen har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta mot skattefusk, svartjobb och bidragsbrott inom taxibranschen, när jag beräknar att förslag på integrerade kortläsartaxametrar och tömningscentraler ska kunna föreläggas riksdagen samt vilka resurser jag avser att verka för att Skatteverket och eventuellt andra myndigheter tillförs i syfte att bekämpa svarttaxi och oseriösa taxiföretagare. Som Raimo Pärssinen noterat sorterar frågor som rör taxi främst under Åsa Torstensson. Jag kan dock berätta att Swedac tittar på hur frågan om integration mellan taxametrar och kreditkortsläsare kan lösas. De beräknar att redovisa resultatet av sitt arbete i höst. Ett annat förslag, som Vägtrafikregisterutredningen studerar, är att införa en central databas för taxameterbesiktningar. Den utredningen beräknas vara klar den 1 november i år. Till det kommer andra åtgärder som regeringen vidtagit för att generellt minska skattefusket. Det senaste exemplet är den utökade rätten för Skatteverket att kräva in uppgifter under löpande beskattningsår, som vi föreslår i propositionen om en frivillig revision. När det gäller Skatteverkets resurser är det en fråga som ska behandlas inom ramen för budgetprocessen. Jag är inte beredd att här och nu föregripa det arbetet.
Herr talman! Tack, Anders Borg, för svaret! I dag är det 40 000 kronor i timmen som faller åt sidan eller fuskas bort enbart inom taxinäringen. Det är en beräkning som Skatteverket har gjort tillsammans med Taxiförbundet. Därför ställer sig seriösa företag som Taxi Stockholm frågan: Finns det någon som är intresserad av att man betalar in sina skatter och fullgör sina uppgifter? Varför ställer man den frågan? Jo, därför att det finns en sådan enorm passivitet från myndigheternas och framför allt regeringens sida. Herr talman! Detta är min tredje interpellation i det här ämnet. Jag är oerhört engagerad i de här frågorna eftersom detta, som jag sade i samband med en tidigare interpellation, är någonting som växer. Det är en svulst som förstör möjligheterna för seriösa företag. Man frågar också: Finns det något värde i att ha ett kollektivavtal? Nu förlorar man upphandlingar gentemot oseriösa företag som på grund av att de inte har kollektivavtal eller undanhåller skatter och avgifter kan lägga lägre anbud. Vi använder väldigt mycket skattemedel till samhällsbetalda resor som upphandlas och därmed går till företag som inte är seriösa och inte fullgör sina förpliktelser. Det finns faktiskt ett hotell här i Stockholm, Anders Borg - ett stort, känt, gammalt och berömt hotell - som har en egen taxirörelse. De vill inte att deras kunder och besökare ständigt ska bli lurade på pengar av de oseriösa företagen, så därför väljer hotellet denna lösning. Och taxibranschen har nu under många år på ett otal konferenser man har haft om svartarbete och skattefusk sagt: Snälla, gör någonting! I september 2006, herr talman, fanns det ett förslag från dåvarande regeringen om obligatoriska tömningscentraler för taxi. Det var en lagrådsremiss och fanns på bordet. Den försvann. Anders Borg vann valet, och den försvann. Nu händer ingenting. Det är därför man är så angelägen från taxibranschen och undrar varför de hela tiden ska bli dömda som fuskare och skurkar. När en svarttaxiåkare, alltså en utan skylt, kör och det begås grov kriminalitet eller grova brott i taxin säger nämligen medierna ändå "taxichauffören" eller "taxiföraren", och så fläckas hela branschen. Det måste hända någonting, Anders Borg! I dag finns en överetablering; det kan vi se. Den skulle dock inte finnas om det fanns en ordnad marknad. Jag såg det senast i fredags vid Centralen när det var problem med askmolnet och man ville resa - det finns en mängd olika taxiföretag. Och nu gäller det bara att få in de här 15 procenten - det är bara 15 procent som är friåkare - i obligatoriska tömningscentraler. Mitt budskap från taxibranschen, Transportarbetareförbundet och alla seriösa kunder är: Gör någonting, Anders Borg!
Herr talman! Det är klart att vi har ett bekymmer i taxibranschen. Det har vi i Sverige, och det har vi i många länder. Vi har haft det under lång tid. Raimo Pärssinen nämner siffran 40 000 kronor i timmen, och det kan fungera som en god illustration av de relativt omfattande svårigheter och problem vi har. Två grundläggande problem är naturligtvis att man kör taxi svart, så kallad svarttaxi. Det är mycket svårt att kontrollera och mycket svårt att komma åt. Ett annat är att man helt enkelt inte slår på taxametern i de bilar som kör. Det finns alltså skäl till att taxiverksamhet i många länder och under lång tid har varit svår att som andra näringar och på det sätt vi skulle önska få in i en väl beskattad, ordnad och organiserad verksamhet. Det finns ett grundläggande kontrollproblem. Det är detta som gör att vi i många länder, inklusive Sverige, till exempel har lägre moms på taxitjänster. Vi har låg moms på detta därför att man ändå ska få människor att vilja verka inom lagar och regler. Gör vi tillräckligt i Sverige för att lösa problemet? Ja, givet att problemet är så stort är det alldeles självklart att vi inte gör tillräckligt. Det har vi uppenbarligen inte gjort under väldigt lång tid, eftersom problemet har bestått över tid. Nu talar vi om två olika förändringar. Swedac tittar på möjligheten att integrera taxameter och kreditkortsläsare. Det är en positiv del i detta, men det hjälper ju inte om man inte slår på taxametern eller om man kör svarttaxi. Det är dock ett steg framåt. Vägtrafikregisterutredningen ska i höst återkomma med ett förslag om detta med central databas som man tittar på. Jag kan inte ha någon invändning mot det resonemang Raimo Pärssinen för. Det är alldeles självklart att bolag ska konkurrera på lika villkor och att man ska ha kollektivavtal. Det ska i offentligt upphandlade tjänster finnas en respekt för lagar och regler så att man verkar utifrån att man är effektiv och skicklig på att hantera sina kostnader och gör vinst på grund av det, inte på grund av att man undgår att betala sin skatt eller frångår gällande regelverk. Kan man hitta vägar framåt i detta får man naturligtvis pröva dem. Jag delar inte Raimo Pärssinens bild att regeringen är passiv i skattefuskfrågorna. Jag vill ändå påpeka att vi i samband med revisionspliktspropositionen faktiskt lägger fram ett förslag som också gör att man får en ökad möjlighet från Skatteverket att kräva in uppgifter. Det är naturligtvis en generell åtgärd som inte är riktad mot taxibranschen. Vi ska hela tiden försöka vårda vårt skattesystem så att vi upprätthåller att det fungerar effektivt med bra service till medborgarna samt gör det svårt att undgå att betala de skatter man rätteligen ska betala. Jag delar till fullo Raimo Pärssinens beskrivning av hur ett samhälle med skattefusk fungerar. Det är inte bara en koppling till frågan om skatteintäkter utan också om brottslighet, moral och hur ett samhälle fungerar. Man ska sköta sig, och man ska betala sina skatter. Man ska verka inom lagar och regler. Samhället mår bättre av detta. Företag mår bättre av detta. Anställda mår bättre av detta. Jag delar alltså till fullo den utgångspunkten, herr talman.
Herr talman! Delat min uppfattning har ju Anders Borg gjort vid ett flertal tillfällen. Men det är en sak att säga det, och det är en annan sak att verkligen leverera konkreta förslag. Saken är den att Taxiförbundet tillsammans med Transportarbetareförbundet har lämnat konkreta förslag. Tekniken finns där, och systemet finns där. Det är bara att sätta i gång. Jag förstår inte riktigt var bromsen sitter någonstans. Vi kan inte ha det så här år efter år, Anders Borg. Under de fyra år som jag har följt denna fråga har Anders Borg sagt: Jag håller med Raimo Pärssinen. Det är jätteviktigt. Han gör dock ingenting. Nu säger han att det kommer någonting i höst och så vidare, och så hänvisar han till revisionsplikten, den frivilliga revisionen. Samtidigt skriver regeringen när det gäller revisionsplikten att detta kommer att leda till ett skatteundandragande på runt 1,3 miljarder kronor. Hoppsan! Var det den stora hjälpen taxi fick? Låg moms - ja, det är väl bra, men det är ändå 40 000 kronor i timmen som rasar ut. Tänk vad många sjuksyrror vi kunde få för det! Tänk vad vi kunde fylla på med bra pedagoger i skolan, eller varför inte en bättre hjälp till gamla mamma i äldreomsorgen? Det rinner ut pengar ur systemet. Anders Borg säger: Oj, detta är viktigt. Vi håller med. Gör någonting! Varför tar ni inte Taxiförbundets förslag? Varför lade ni förslaget om obligatoriska tömningscentraler åt sidan, kastade bort det? Det är faktiskt så att dessa tömningscentraler kan vara en oerhört stor hjälp också när man ska bedöma seriösa företag. Det finns ju där. Vad väntar ni på? Vad är problemet? Sedan är det en annan sak, herr talman, som jag har lagt märke till i mitt arbete i denna fråga. Det är att den på något vis finns mellan tre olika departement. Skattefuskfrågorna ligger hos Anders Borg. I hans händer händer inte mycket. Sedan har vi Åsa Torstensson, som har infrastruktur, trafik och sådant. Dessutom har vi Näringsdepartementet med Maud Olofsson. Och så bollas detta runt någonstans, och någonstans, Anders Borg, finns en hake. Rent intellektuellt förstår nämligen Anders Borg detta lika väl som alla andra.

Ni har väl goda kontakter med Thomas Winskog på Taxiförbundet. Han säger att vi ska fixa det här nu. Det är därför jag följer denna fråga. Jag blev så glad i höstas, i den senaste interpellationen, för då lovade Anders Borg att han skulle ta tag i detta. Då blev jag snäll och mild i min interpellation - det kanske jag inte är jämt - och sade att det var bra, bara vi för frågan framåt. Nu säger han att vissa saker ska utredas i höst. Jag förstår inte. Är det kanske Maud Olofsson som säger att det blir för mycket regelkrångel? Det är faktiskt inget regelkrångel alls. Det blir enklare. Ta in de 15 procenten friåkare, så får vi lite ordning på detta! Använd tömningscentralerna till att bedöma upphandlingar! Se till att inte skattepengar går rakt in i händerna på rufflare!
Herr talman! Jag kan bara instämma i Raimo Pärssinens sista uttalande. Det är väl självklart att skattepengar inte ska gå till rufflare och att man inte ska kunna komma undan att betala sina skatter. Min bild av det arbete vi bedriver är inte att vi är passiva i skattefuskarbetet utan att det händer mycket. Vi har genomfört - visserligen utifrån förslag från tidigare regeringar - både personalliggare och kassakrav. Vi tittar på möjligheten att vidga dessa system. Vi har gått fram med förslag om räntesnurror och handelsbolag som i runda slängar inbringat 12-13 miljarder till statskassan i minskade möjligheter till skatteundandragande. Skattefuskfrågorna och skatteundandragandefrågorna är alltså centrala och viktiga. Det vill jag gärna understryka. I taxibranschen har vi den särskilda egenheten att vi måste säkra att skattefusk som sammanhänger med att man helt enkelt inte slår på taxametern eller att man kör svarttaxi inte ökar. Därför måste vi, när vi prövar frågor om regleringar och bördor för dem som följer systemet, hela tiden göra avvägningar så att det blir så effektivt som möjligt, att vi får in skattepengarna och samtidigt kan se till att taxichaufförer och taxibolag följer lagar och regler. Nu har det framkommit två förslag. Det ena förslaget kommer från Swedac och handlar om att integrera taxametrar och kreditkortsläsare. Det vore ett steg framåt. Det kan inte uteslutas att man har ett taxameterkvitto och ett kreditkortsläsarkvitto. Om dessa integreras minskar möjligheten för fusk. Det andra förslaget är, som jag nämnde, Vägtrafikregisterutredningens idé om en central databas för taxameterbesiktningar. Slutsatsen är att man tror att man därigenom skulle kunna göra framsteg. De är viktiga åtgärder. Jag vill inte ge Raimo Pärssinen bilden av att vi, om vi gör dessa saker, har löst frågan om fusk i taxinäringen, att vi under min tid som finansminister har avskaffat taxifusket. Det är inte den bild jag vill ge Raimo Pärssinen. Vi har ett betydande problem på detta område. Vi letar och prövar vägar framåt. Nu har vi två förslag som jag tror kan spela roll, och då bör vi naturligtvis pröva om de kan genomföras. Sedan får man löpande föra diskussionen framåt. Jag skulle givetvis önska att jag kunde vårda Raimo Pärssinens humör genom att avrapportera förslag som effektivt och snabbt löser problemet. Jag kan bara beklaga att vi inte kommit så långt i arbetet. Det beror dock inte på att vi inte har en ambition eller att vi inte ser problemet. Vi arbetar framåt i dessa liksom i många andra frågor, men det är besvärliga prövningsprocesser som alltid präglar politiken.
Herr talman! Det jag säger är att Anders Borg inte ska försöka uppfinna hjulet en gång till utan i stället följa Taxiförbundet och Transportarbetareförbundet. Där finns klara punkter med förslag. Varför inte ta dem? De säger att det är lätt att länka taxametrarna till Skatteverket. Tekniken finns. Var ligger problemet, Anders Borg? Vi kan inte ha det som det är nu. Vi delar ju bilden av problembeskrivningen. Anders Borg säger att man funderar på några förslag som ska komma. Var finns Taxiförbundets förslag? Varför tar ni inte dem? När det gäller taxametrarna gör man i Skåne så att man köper nya. På så sätt kan man besikta dem på ett annat ställe. Sedan köper man en ny nästa år igen och åker och besiktar på ytterligare ett annat ställe. Allt detta är känt, och då vore det väl lätt att snabbt komma med ett åtgärdspaket. Nu rinner det ut 40 000 kronor i timmen till rufflare. Nu förlorar seriösa taxiföretag anbud till rufflare. Nu använder kommuner skattemedel som går rakt i gapet på rufflare. Samtidigt vet vi att vi kan lösa problemet. Vi kan lösa det i riksdagen. Vi kan lösa det med förslag från Anders Borg om han följer de erfarenheter Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Taxiförbundet har. Det är lätt att ordna. Snälla Anders Borg, gör det i stället för att hänvisa till att ni gör så mycket! Det här är tredje gången jag interpellerar i denna fråga. Det är tredje gången Taxiförbundet ber mig driva frågan eftersom den är jätteviktig för dem.
Herr talman! Jag vill tacka Raimo Pärssinen för att han återigen reser frågan om det fusk som förekommer i taxinäringen. Det är helt oomstritt att vi har ett bekymmer på det här området som vi måste försöka lösa. Däremot kan jag inte dela Raimo Pärssinens bild att regeringen är passiv eller att vi här har ett problem som är nytt. Det är ett gammalt problem. Det har bekämpats under lång tid. Det är mycket svårt att både i Sverige och i andra länder komma till rätta med att det i en näring som taxinäringen kan finnas ett rätt betydande skattebortfall. Vi ska fortsätta det arbetet. Det är alltid viktigt att pröva förslag som kan underlätta skatteindrivning. Jag föreställer mig att Raimo Pärssinen och jag kommer att återkomma i den här frågan. Förhoppningsvis kan jag gradvis redovisa framsteg, inte framsteg som gör Raimo Pärssinen nöjd men framsteg som gör att vi gradvis och i takt med tiden minskar problemet.